Fru talman! Herrar Torwalds och Sellgrens svar på min fråga om färjan Hornö-Veda var något olika. Nu tycks det vara bådas mening att avgörandet skall ske på det lokala planet. Jag tar fasta på det och lovar hjälpa till — den lokala opinion som har utvecklats i området och som har bidragit till att det ursprungliga förslaget har modifierats skall vara i gång. SJ har redovisat en långtidsplan enligt departementets önskan. Där har man gjort en jämförelse mellan sina egna reella behov, det s.k. huvudalternativet, och den investeringsvolym som departementschefen föreslår. I jämförelsen pekar man på vissa konsekvenser, nämligen de minskningar som måste ske om man inte får de medel man behöver: Inlandsbanans upprustning kommer ej att genomföras. Nytt dubbelspår Älvsjö-Järna kommer att senareläggas och påbörjas först 1989/90. Inlandsbanan har varit ett flaggskepp både för kommunikationsministern och för hela regeringen. Inte minst industriminister Åsling har ofta visat sig vara intresserad av denna bana. Är det nu meningen att man skall presentera en investeringsplan som utesluter dessa så livligt omfattade objekt? Frågan gäller i lika hög grad sträckan Älvsjö-Järna där det är kris just nu. Det går inte att klara pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen utan att det görs någonting åt det nya dubbelspåret.

Fru talman! Herr Sellgren väljer samma metod som tidigare herr Torwald, nämligen att helt förbigå de ändringar i trafikpolitiken som det här betänkandet innebär. Det är naturligtvis obehagligt att ställas inför verkligheten och öppet för människor erkänna att man sviker tidigare gjorda uttalanden. Jag vill säga att jag fortfarande tycker att moderaterna har en viss grad av hederlighet i sitt sätt att framträda. De talar åtminstone rakt upp och ner om att man måste göra de här förändringarna för att klara den ekonomiska situationen. I och för sig tycker vi inte att man behöver det, men det är ändå ett hederligt sätt som moderaterna uttrycker sig på. Herrar Sellgren och Torwald försöker ju låtsas som om det beslut de nu vill fatta är samma beslut som det vi tog 1979, men det är det inte. Herr Sellgren vet mycket väl att det här beslutet innebär att järnvägstrafiken i glesbygden kommer att avsevärt försämras. Jag hänvisar till det uttalande som kommunikationsministern gjorde i går, när han sade att man mycket väl kan dra in personalen på de mindre järnvägsstationerna, för den behövs inte längre och en del av servicen kan läggas över på posten. Och det är riktigt — det är konsekvensen av det beslut som ni nu är beredda att fatta, men ni låtsas som om man fortfarande skall kunna upprätthålla glesbygdsservicen med samma förutsättningar som vi har i dag, och det är fel. Herr Sellgren vet att personalsituationen vid SJ är olidlig, att det inte går att rationalisera särskilt mycket mer. De uttalanden vi gjorde 1979 är av den karaktären att de kräver förändringar som ger personalen bättre arbetsmöjligheter.

Det är risk för betydande störningar som det är i dag.

Fru talman! Rolf Sellgren säger här, att med den skrivning som Tisdagen den utskottsmajoriteten gjort i fråga om kommunikationsministerns förslag till 16 december 1980 inskränkningar i servicen på färjeverksamheten, föreligger inte några större risker. I vart fall, säger Rolf Sellgren, kommer det inte att drabba färjan i hans eget hemlän. Detta är ytterligare en form av det dubbelspel som Bertil Zachrisson påvisat här. Om utskottsmajoriteten hade menat allvar med vad den skriver, hade den ställt upp på socialdemokraternas sida och avstyrkt propositionen i den här delen. Så länge icke propositionen och departementschefens uttalande är avslagna, föreligger dessa risker, hur mycket Rolf Sellgren än står här framme i talarstolen och säger motsatsen. Vi har tidigare i debatten kunnat påvisa att de uttalanden och de skrivningar som de tre borgerliga partierna åstadkommit vid olika tillfällen, t.ex. i anslutning till det trafikpolitiska beslutet 1979 och så sent som på våren detta år, är i dag icke vatten värda. Därför vill jag uppmana de ledamöter av kammaren som eventuellt lyssnar: Skall ni vara säkra på att det icke sker några inskränkningar i servicen för glesbygdens folk och för människor som bor i våra skärgårdsområden, då måste propositionen i den här delen avslås, och då bör ni stödja den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Det är propagandister som har stått här i talarstolen. Först några ord till Sven Henricsson om inlandsbanan. För inlandsbanan räknar man med ungefär samma upprustningstakt som hittills. Den är inte tillräcklig, men utrymme för mer finns inte. Men Forsmo-Hoting-banan är något man måste satsa på. Bertil Zachrisson säger att jag sviker givna uttalanden. Han står här och kastar ut beskyllningar. Om han sedan i lugn och ro granskar vad han sagt, måste han återigen drabbas av den blygsel jag returnerade till honom vid mitt förra genmäle. Det trafikpolitiska beslutet är inte bundet vid exakta uppräkningstal i budgetarna tiden framöver. I så fall skulle det trafikpolitiska beslutet ha följt den modell som Vägplan 70 föreslog, nämligen att man skulle binda riksdagen och kommande riksdagar vid stegrade tal år efter år. Vad skulle det betyda, om man inom samhällssektor efter samhällssektor skulle ha en liknande uppräkningsplan år för år utan hänsynstagande till den aktuella ekonomiska situationen? Bertil Zachrisson kan dock inte komma ifrån det faktum att i ett ekonomiskt trängt läge för landet får ändå statens järnvägar sina investeringsmedel uppräknade med i reala termer 5 26. Det är det högsta alternativet SJ fick, när man skulle utreda sin investeringsplan för den kommande tioårsperioden. SJ hade självt en plan, men det är en annan sak. Hur skall vi göra med rationaliseringarna? Hur skall vi göra med 123 Bertil Zachrisson bör vara medveten om att de kraftigaste neddragningarna gjordes under den socialdemokratiska tiden, att det var under den socialdemokratiska tiden som SJ hade den lägsta inköpstakten av godsoch personvagnar. Det är nu, när SJ har fått fram sin Hbis-vagn som man satsar stort på att köpa nya godsvagnar. Det är nu, under den här regeringens tid, som 150 personvagnar har köpts in. Det är nu som 100 motorvagnar har köpts in. Det är nu som man satsar offensivt på järnvägen. Bertil Zachrisson kan inte tala om att man bara låtsas och att man inte lever med i verkligheten. Det är Bertil Zachrisson som lever utanför verkligheten.

Herr talman! Rolf Sellgren försäkrade före pausen att den investeringsvolym som besparingspropositionen rekommenderar innebär kraftigt förstärkta möjligheter till offensiva satsningar. Men det är denna värdering, Rolf Sellgren, som SJ inte är med på. SJ har gjort en analys av vilka objekt som måste bort eller skjutas upp, om den av utskottet rekommenderade investeringsvolymen blir normgivande. Jag sade tidigare att SJ har uttalat att man måste pruta. Denna minskning får konsekvenser på nyoch ombyggnaderna av järnvägslinjer. Inlandsbanans upprustning kommer ej att kunna genomföras. Dubbelspåret på sträckan Älvsjö-Järna kommer att senareläggas. Rolf Sellgren nämnde hur angeläget det är att SJ får de nya Hbis-vagnarna. Dessa vagnar är mycket användbara tack vare deras flexibilitet. Ett av SJ:s problem är att man kan ha transport med sluten vagni en riktning men kan gå miste om återtransporten på grund av att den är av annan karaktär som kräver en öppen vagn. Dessa Hbis-vagnar är så beskaffade att de möjliggör att man fraktar gods för sluten vagntransport i en riktning och gods avsedd för öppen vagn i den andra riktningen. Det skulle innebära oerhörda besparingar för järnvägen, om dessa vagnar fanns i tillräcklig mängd — nu är det brist på dem. Besparingspropositionen — man skulle egentligen kunna sätta ordet besparing inom citationstecken — innebär enligt SJ att man måste pruta ner upphandlingen av Hbis-vagnar med 880 vagnar per år. Jag kan inte se att det är förenligt med en offensiv satsning. Den besparing man här talar om är en besparing i den meningen att man prutar bort anslagsmedel. Det är inte en 127 besparing i den meningen att man skaffar sig resurser med vilka man kan bedriva trafik som i och för sig innebär besparingar.

Herr talman! Rolf Sellgren gjorde en jämförelse mellan hur SJ var på den socialdemokratiska regeringens tid och hur SJ är nu. Det finns i och för sig kritik att rikta mot den dåvarande socialdemokratiska järnvägspolitiken — det är jag helt medveten om. Men en sak var alldeles klar, herr Sellgren. Det räcker med att läsa propositionens text och titta på den tabell som finns i propositionen för att få klart för sig att SJ då drevs ekonomiskt sunt. SJ gick ihop, och företaget visste vilka resurser det hade till sitt förfogande. Det är nu som det råder ekonomiskt kaos i SJ. Det är nu som alla de löften ni ställer ut inte motsvaras av satsningar i verkligheten. Det är detta som är den stora skillnaden. Det är nu som SJ håller på att dra på sig en verklig förtroendekris när det gäller förhållandet till den resande allmänheten. Rolf Sellgren försökte ge ett intryck av att de pengar som nu är utlovade minsann skall åstadkomma praktiskt taget allting i världen. Sven Henricsson har naturligtvis alldeles rätt. Det här kommer att innebära besparingar. Men det som kommer att hända, herr Sellgren, som vi alldeles nyss var inne på, det är att vägarna blir sämre, färjor kommer att dras in. Taxorna på SJ går upp, tågservicen i glesbygden blir mycket sämre, och SJ får inte de investeringar SJ behöver för att kunna svara mot de behov som den resande allmänheten har. Dessutom står minsann herr Sellgren här och lovar nya ting, som bl.a. skall hända på järnvägarna. Han har t.o.m. mage att lova en egen lokal färja — som det naturligtvis inte finns någon täckning för. Antingen är det som herr Torwald säger, att det här skall avgöras i sin ordning och ruljangsen finns i vägverket, eller också gör man som vi nu föreslår, dvs. att man vidtar den exceptionella åtgärden att gå in i något enskilt fall och lyfta fram det. Vi anser nämligen att vi samhällsekonomiskt skapar en bättre ekonomi på det sättet. SJ:s strukturplan innebär, herr Sellgren, inte någon offensiv satsning. Man kan inte ens sopa rent med hjälp av de pengar man får. Dessutom kommer den inflation som ni nu har ställt till med i det här landet att innebära att de resurser man redan har är urholkade. Kan herr Sellgren tala om på vilket sätt SJ:s stora underskott skall klaras av? Propositionen visar på två vägar, nämligen taxehöjningar och personalindragningar. Och man kan i förväg tala om att det bara innebär att SJ:s kris blir större än den var. Herr Sellgren var 1979 med på att ge SJ utomordentligt bra förutsättningar genom de skrivningar vi gjorde då. Det gav SJ konkreta och rejäla möjligheter att komma ur den kris järnvägen var inne i. Det förslag herr Sellgren i dag, ett år senare, är beredd att skriva under innebär att järnvägsföretaget går in i en ännu allvarligare kris.

Herr talman! Hur mycket Bertil Zachrisson än höjer rösten och hur han än driver den här frågan med större och större intensitet, så är det ofrånkomligt att den satsning som görs för SJ är en offensiv satsning, därför att den ökar i reala termer med i genomsnitt 5 70 de närmaste fem åren. Det är ett kraftigt löfte i en tid när ekonomin för landet är trång och besvärlig. Den kritik som Bertil Zachrisson för fram om att SJ förut drevs sunt men nu drivs mot ett ekonomiskt fördärv är egentligen en kritik som Bertil Zachrisson riktar mot SJ. När det gäller satsningen på nytt materiel så finns det utrymme för sådant med de pengar som SJ nu får till investeringar. Kritiken som Bertil Zachrisson riktar mot SJ skulle ha förts fram under den förra regimens tid, för det var då som biljettprishöjningar och personalindragningar var melodin inom SJ — att snåla, att spara in och att knappa in överallt. Det vet Bertil Zachrisson betydligt bättre än jag. Ja, Sven Henricsson, den tekniska beskrivningen av Hbis-vagnen är helt riktig. Jag sade ju att den var bra. Det är just den här eftersläpningen, Sven Henricsson, som har skett under den tidigare delen av 1970-talet som har gjort att SJ inte har kunnat förnya sin vagnpark. Det är under de senaste åren man har fått göra det. Och inom den här ramen för investeringshöjningar måste det göras olika prioriteringar. Man kan inte ha samma prioriteringsmodell som SJ har i sitt förslag, det är helt uppenbart. Jag vet att generaldirektören Bengt Furbäck inför utskottet uttalade sin tillfredsställelse över den del av budgeten som rörde SJ. Han sade att regeringens plan innebär att man ökar mot slutet av perioden, men han skulle hellre vilja ha ökningen från början av perioden. Det var endast den skillnaden. Han var helt nöjd med den investeringsplan han hade fått. Och här står Bertil Zachrisson och andra och kritiserar som om de inte hade någon historia bakom sig.

Herr talman!

Det som föreslagits i den socialdemokratiska motionen om att bygga en del broar för att ersätta vissa färjeleder betraktar vi som en offensiv satsning. Förslaget har tillkommit mot bakgrund av att vi vill göra satsningar i infrastrukturen och möjliggöra en industriell utveckling i berörda områden. Vi menar att satsningen kan bli till hjälp för näringslivet och även för de människor som bor i de bygder som satsningen berör. Rune Torwald ironiserade över vårt förslag om en bro vid Bjursundsström i Kalmar län. Han räknade upp hur många gånger det hade motionerats om den här bron och sade att utskottet tidigare hade avstyrkt kraven. Det är riktigt att vi har avstyrkt de här förslagen, men motionerna innehöll ju inte 129 några förslag om att särskilda medel skulle anvisas för att bygga bron. Från socialdemokratiskt håll har vi nu föreslagit att man genom omflyttningar i den s.k. besparingsplanen skall avsätta totalt 50 milj.kr. för brobyggnation. Bron vid Bjursundsström finns med i vägplanen, men huruvida den planen kan hållas vet vi mycket litet om. Jag har svårt att tro att så kan bli fallet, eftersom ju anslagen bantas — det har vi också fått veta. Bron är mycket viktig i och för sig, och när vi nu för fram det här förslaget om att den skall byggas omgående, så innebär detta att vi samtidigt vill anslå pengar till det. En av orsakerna till att vi vill satsa på just den här bron är en skrivelse som kom till trafikutskottet i slutet av augusti — det är alltså inte alls länge sedan. I den underströks att det fanns ett ökat behov av broii stället för färja vid Bjursund, och man framhöll att påtaglig risk förelåg för att de i Loftahammar etablerade industrierna skulle försvinna om inte bron byggdes med det snaraste. Vidare står det i den här skrivelsen: ”Vi fordrar att brobygget igångsätts med det allra snaraste!” Jag vet att detta är ett viktigt och angeläget projekt, och jag är glad att vi från socialdemokratiskt håll har tagit fram detta och pekat på att vi måste bygga bron. Det glädjer mig också att det är en riksdagsman från centerpartiet som har skickat skrivelsen med det här uttalandet och kravet till trafikutskottet för mindre än fyra månader sedan. Jag hoppas att det skall bli en positiv lösning på den här frågan. Herr talman! Jag vill sedan gå in på frågan om bidraget till sjöfolkets fria resor. — Sjöfolket åker ju också över vatten, och vi vill som sagt bygga broar över vatten. I det här fallet tar vi bort färjorna och sjöfolket får på det sättet mindre jobb, men det får de väl överse med. — Bidraget till sjöfolkets fria hemresor är avsett för de sjömän som arbetar på båtar som går i trafik långt bortanför Sverige. I våras, när den sjöfartspolitiska propositionen presenterades, föreslog kommunikationsministern att bidraget skulle avskaffas. Från socialdemokratiskt håll förde vi vid det tillfället fram en annan uppfattning, och vi fick också riksdagsmajoritet för vårt krav att de fria hemresorna skulle bibehållas. Det rör sig om 18 milj.kr. om året. Vi anser att de fria hemresorna är en viktig social och ekonomisk förmån för de ombordanställda. Kostnaderna även för arbetsgivarsidan, dvs. rederierna, är betydande, främst för sådana rederier vilkas fartyg sällan eller aldrig anlöper svenska eller närliggande hamnar. Det betyder att dessa resor till Sverige blir mycket långa och därmed dyrbara. Det sjöfartspolitiska program som riksdagen tog ställning till i våras inriktar sig mest på att stödja sådan trafik som går på Sverige. Men vi är som sagt inte heller nu beredda att medverka till att den svenska sjöfart som går i fjärrfart utan trafikanknytning med Sverige får sin konkurrensförmåga nedsatt. Vi anser det också angeläget att bidraget till hemresor för de ombordanställda bibehålls, så att de sociala nackdelar som är förknippade med längre tjänstgöring ombord på handelsfartyg kan minskas. Vi kan därför inte nu acceptera att bidragen till hemresorna avskaffas. Vi vill att bidragen skall bibehållas även nästa budgetår. Jag vill alltså, herr talman, yrka bifall till reservationen 6 som fogats till. Nr 52 trafikutskottets betänkande nr 6. När det sedan gäller förslag om avveckling av tjänstebrevsrätten för icke statliga organ har vi från socialdemokratisk sida längre gående förslag än propositionen om att minska statens utgifter eller, om man så vill, öka statens Besparingar i inkomster. Denna fråga är inte ny. Den aktualiserades redan år 1973, då en statsverksamheten, särskild sakkunnig fick i uppdrag att utreda frågan om tjänstebrevsrätten för» m. icke statliga organ. Denna utredning kom fram till att tjänstebrevsrätten har ett betydande ekonomiskt värde. 1974 var den värd i runt tal 50 milj.kr. I en proposition som kom på riksdagens bord 1976 föreslogs riktlinjer för avveckling av tjänstebrevsrätten för icke statliga organ. Skälen härför var bl.a. då. att man ansåg det angeläget att omfattningen av det statliga ekonomiska stödet till olika verksamheter bättre kunde kontrolleras och regelbundet omprövas, om denna rätt slopades, samt att klara gränser kunde skapas för vilka som skulle ha denna tjänstebrevsrätt. Tjänstebrevsrätten för icke statliga organ har stor omfattning. Den gäller för bl.a. 15 kyrkliga organ, 13 akademier och lärda samfund, frivilliga försvarsorganisationer, fastighetsregisterförare, veterinärer och ett stort antal icke statliga sjukvårdsinrättningar. Tjänstebrevsrätten för kyrkliga organ bör enligt departementschefen vila i avvaktan på fortsatta överläggningar om det framtida förhållandet mellan staten och kyrkan, medan kommunikationsministern anser att man på en del andra områden skall börja undersöka om det verkligen inte går att konkretisera det beslut som riksdagen antog 1977. Men kommunikationsministern anser inte att detta kan bli någon verklighet än på flera år. Vi socialdemokrater menar dock att detta skall kunna börja fungera redan från budgetårsskiftet 1981, dvs. från den 1 juli 1981. Vi menar att den inskränkning i tjänstebrevsrätten som kommunikationsministern talar om i propositionen kan snabbas på med några år. Men vi vill dessutom gå litet längre. Vi menar att tjänstebrevsrätten för kyrkliga organ bör slopas, dock icke för sådana ärenden som gäller folkbokföringen och domkapitlen. På detta sätt skulle vi kunna tillföra statskassan ca 20 milj.kr. eller minska utgifterna med samma belopp — vilketdera man nu vill göra. Här är ett exempel, herr talman, som jag kan anföra på att vi från socialdemokratiskt håll också är beredda att föreslå intäkter till budgeten. Jag ber därmed, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 7 som är fogad till detta utskottsbetänkande.

Herr talman! Jag har tillsammans med de övriga socialdemokratiska ledamöterna på Kalmarlänsbänken i anslutning till regeringens proposition 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten motionerat om att riksdagen skulle ge regeringen till känna vår mening om färjeresp. broförbindelse vid Bjursundsström i Kalmar län. Vi menar att de besparingsåtgärder som regeringen aviserar inom färjedriften inte kan accepteras. De skulle, om de genomfördes, drabba en 131 redan hårt utsatt glesbygdsbefolkning när det gäller kommunikationerna. Som alternativ till regeringens sparplan menar vi att det är en riktig ekonomisk utveckling att ersätta den allt dyrare färjeförbindelsen vid Bjursundsström med en bro. Projektet bro vid Bjursundsström är färdigt för att praktiskt taget omgående igångsättas. De uppgifter som förekommit om att vattendom inte skulle finnas är felaktiga. Både vattendomstolens och vattenöverdomstolens ställningstaganden är klara och meddelade. Däremot föreligger en formell framställning om överprövning hos högsta domstolen. Domstolens ställningstagande till en eventuell överprövning kommer att meddelas i januari nästa år. Det föreligger en kompakt opinion för genomförande av projektet bro vid Bjursundsström, både på det lokala och på det regionala planet. Många krafter har varit engagerade för projektets utveckling. Senast under sommaren i år förekom ett allmänt opinionsmöte ute i Loftahammar med bl.a. riksdagsledamoten Ivan Svanström som anförare. Vid opinionsmötet antogs en resolution som tillställdes regeringen och berörda myndigheter. Jag vill citera ett par avsnitt ur resolutionen: ”Vi nöjer oss inte med föreslagen tidsplan” — tidsplanen gäller alltså den rullande vägplaneringen — ”utan vill ha arbetet omedelbart igångsatt, så att bron kan vara färdig 1983. —-—-—- Vi hävdar att ytterligare förhalande av brobygget vid Bjursund kan komma att medföra mycket stora bekymmer för näringsliv och service i bygden samt bibehålla de betydande trafiksäkerhetsrisker, som färja och tidtabell medför.” Jag vill ansluta mig till meningarna i de här anförda citaten. Och jag förutsätter faktiskt att Ivan Svanström och Ewy Möller stöder den socialdemokratiska utskottsreservationen under avsnittet Den statliga färjeverksamheten, punkt 2 b. Det måste man ju göra eftersom man i augusti i år ställde sig bakom de här kraven på att man skulle strunta i gällande planering och omedelbart igångsätta brobygget. Och jag utgår ifrån att man var medveten om att det förutsattes särskilda ekonomiska insatser, precis det vi nu föreslår. Om man stöder den socialdemokratiska reservationen, vilket jag förutsätter, blir kraven från augusti månad uppfyllda. Jag vill ytterligare en gång framföra en vädjan till Ivan Svanström och Ewy Möller om att nu direkt medverka till att projektet Bro vid Bjursundsström tilldelas 14 miljoner som ett extra anslag. Då har ni samtidigt medverkat till att projektet omedelbart kan igångsättas. Min och några andras motion 1980 81:6.

Herr talman! Det är närmast rörande att i denna sena timme och inför ett inte alltför stort antal ledamöter i kammaren få lyssna till de vädjanden som i första hand Arne Andersson i Gamleby men även i viss mån Birger Rosqvist har riktat till mig. Jag skall så småningom besvara de framställda frågorna.

Jag noterar tacksamt att ni öppet har redovisat att man i samband med sparplanen från regeringens sida har funnit det nödvändigt med ytterligare ett anslag — visserligen är det tillfälligt, men det rör sig ändå om 50 miljoner. Det finns också anledning att något orda om vattendomen i fråga om Bjursundsbron.

Detta utslag har överklagats till Högsta Domstolen.” Arne Andersson är ju inte helt främmande för hur den här frågan kommer att behandlas. Jag hoppas att ärendet skall avgöras fortare än jag i mina mörka stunder tror. I varje fall är det här nödvändigt med ett domstolsutslag. Behovet av att hejda ökningstakten i fråga om de statliga utgifterna torde vara ostridigt. Det erkänner varje sansad bedömare i och utanför det här huset. Det blir naturligtvis svårare när åtstramningen drabbar områden som vi var och en för sig anser ligga vårt hjärta eller vår hembygd nära. Det råder ingen tvekan därom. Den påtryckning — eller om man skall kalla det för utmaning eller frestelse — som har framförts i de lokala socialdemokratiska tidningarna sedan det blev känt att den motion väckts som Arne Andersson har redogjort för, men även sedan trafikutskottets ställningstagande offentliggjorts, har jag upplevt som mycket besvärande. I trafikutskottets betänkande nr 6 behandlas bl.a. vissa besparingar i samband med den statliga färjetrafiken. Man berör också frågan om färjan över Bjursundsström i Kalmar län. Jag tycker att trafikutskottets skrivning i fråga om färjetrafiken kan anses, tillfredsställande. Om den saken har det ordats tidigare i den här debatten. Eftersom jag — som förut redovisats av Rune Torwald — i många år genom att väcka motioner och genom att framställa interpellationer och frågor här i riksdagen har arbetat för att få färjetrafiken ersatt med en bro, vill jag ytterligare något uppehålla mig vid brofrågan. jag tämligen utförligt med utgångspunkt i ett akademiskt examensarbete vid Linköpings högskola — numera universitet — att byggandet av en bro över Bjursundsström samhällsekonomiskt skulle vara mycket lönsamt. Även vid den tiden satt, som sagt, herr Rosqvist, i trafikutskottet, men han höjde varken ögonbryn eller finger för att stödja motionen. Motionen har emellertid upprepats varje år. Under den allmänna motionstiden 1980 var, till min stora glädje, även Arne Andersson i Gamleby med på motionen. Men Birger Rosqvist och övriga socialdemokrater, mina egna partikamrater och övriga företrädare för de borgerliga partierna, således tyvärr ett enigt trafikutskott, har avvisat våra motioner år efter år med motiveringen att riksdagen ej kan besluta i enskilda detaljer. Flerårsoch långtidsplaner skall upprättas i samverkan mellan länsoch centralmyndighet. Beträffande länsvägar, vari Bjursundsbrobygget ingår, fastställs sedan 1978 flerårsplanerna av länsstyrelsen. I Kalmar län har jag inte säte och stämma i denna förnämliga församling, men väl Arne Andersson. I gällande plan anges brobygget vid Bjursund starta 1982. Och i det sammanhanget kommer jag in på det stora opinionsmötet i Loftahammar i somras, som verkligen för mig var något av en upplevelse.

Det var en uppslutning av bygdens folk som jag icke sett maken till. Jag fungerade av en tillfällighet som ordförande, och jag skrev också under den resolution som avfattades. Jag kan gott erkänna att det var den första demonstration som jag deltog i.

Det är klart att jag och de andra arrangörerna beklagade att icke kommunikationsministern, som var inbjuden till sammankomsten, hade haft möjligheter att komma. Vi hade inte heller fått någon representant för vägverket, som också hade fått inbjudan. Men länsmyndigheterna var synnerligen väl företrädda och även kommunen. Det var med andra ord ett lyckat möte — jag skulle vilja säga att det var ett riktigt härligt möte. Från vägverket har det ansetts angeläget att starten sker så tidigt som möjligt, även därför att befintliga färjor är i det närmaste uttjänta och snart nog måste bytas ut med tanke på trafiksäkerheten. Det finns enligt uppgift inga exakt lika färjor att anskaffa. Färjebyte medför således ombyggnad även av landfästena. Såväl färjebyte som omändring av övriga anordningar för färjedrift, som endast skall fortgå en kortare tid tills bro blir färdig, måste anses som onödiga utgifter — som att kasta pengarna i sjön, i det här fallet i Jag vidhåller därför min tidigare inställning att brobygget bör komma i Tisdagen den gång så fort som möjligt. Tyvärr har, som jag nyss framhöll, den fastställda 16 december 1980 vattendomen överklagats, och brobygget kan inte — oberoende av övriga beslut — igångsättas förrän slutlig dom har fallit. Besparingar i Den så småningom fastställda vattendomen kan medföra ändringar i statsverksamheten, projekteringen, varjämte infordrande av entreprenader o. d. tar sin tid. Hur», m. beklagligt det än är kan här berörda förhållanden i sämsta fall omöjliggöra en byggstart före 1982, alltså det årtal som ingår i den fastställda planen. Genom atomkraftbygget i Oskarshamn bedöms situationen på arbetsmarknaden i Kalmar län bli sådan att inte heller arbetsmarknadsmässiga skäl möjliggör att AMS-medel anvisas. Opinionsmötet pekade emellertid i det sammanhanget på att arbetsmarknadsläget även i det närliggande Östergötlands län bör beaktas. I anledning av besparingspropositionen begärs nu, som redan sagts, i motion 1980/81:56 av Arne Andersson i Gamleby och övriga socialdemokrater på Kalmarlänsbänken att en bro byggs vid Bjursund. Samma krav har de haft möjlighet att ansluta sig till under hela 1970-talet — men då passade det inte. I motionen finns inte ett ord om tidigareläggande. I reservationen däremot talas det i anslutning till ett socialdemokratiskt krav i motion 1980/81:86 av Bertil Zachrisson m.fl. om att projektet vid Bjursund kan igångsättas omedelbart, om 15 miljoner av de sammanlagt begärda 50 miljonerna anvisas som extraanslag. Som jag sade inledningsvis framstår det som helt ofrånkomligt att minska ökningstakten i de statliga utgifterna. Hur smärtsamt det än kan kännas för mig personligen och för den berörda befolkningen vill vi som länge kämpat för denna bro erkänna att även vi måste dra vårt strå till stacken. Någon nämnvärd försening torde det inte bli fråga om, även om vi följer utskottsförslaget. Herr talman! Utan att göra anspråk på att bli betraktad som någon särskild gammal räv tänker jag inte trampa i den skickligt uppgillrade socialdemokratiska rävsaxen. Jag kommer därför att rösta med utskottet.

Herr talman! Nu togs jag ur villfarelsen att Ivan Svanström skulle vara beredd att stödja det här kravet, så att detta brobygge skulle kunna bli verklighet. Ivan Svanström säger att jag före 1976 inte ens höjde ögonbrynen när denna fråga behandlades i utskottet. Jag vet inte vad Ivan Svanström har för spejare i utskottet, men de måste vara väldigt vakna om de sitter och noterar när, var och hur man höjer ögonbrynen eller inte gör det. Litet mer allvar nu, Ivan Svanström! Orsaken till att vi inte kunde tillstyrka detta förslag i trafikutskottet i mitten på 1970-talet har bl.a. Ivan Svanström själv berättat om. Ivan Svanströrn ironiserar över att vi vill bygga denna bro nu, därför att vattendomen inte skulle vara klar och att den lagliga rätten således inte skulle finnas. Finns den inte nu, fanns den väl inte heller i mitten 135 Vad som ytterligare gör att Ivan Svanströms resonemang är felaktigt är att han inte krävde några pengar till projektet när han skrev sina motioner under 1970-talet. Ivan Svanström godtog vad trafikutskottet då sade. När riksdagen enhälligt avslog dessa motioner, så var en av dem som deltog i de enhälliga besluten Ivan Svanström. Jag trodde att Ivan Svanström menade allvar när han var ute och mötte folket och på basis av det skrev brev till riksdagens utskott och begärde att brobygget skulle igångsättas omedelbart. Men jag får väl nu överge den tron eller den förhoppningen. Jag vill sluta denna replik med att säga: Höj ögonbrynen nu, Ivan Svanström, så kan vi här bygga en bro över blockgränserna. Det behövs förresten bara en liten spång, så klarar vi detta brobygge. Det hänger bl.a. på Ivan Svanström.

Herr talman! Jag måste något kommentera det som Ivan Svanström anförde i sitt inlägg. Överklagandet av vattendomstolarnas utslag till högsta domstolen gäller brohöjden. 15 meters höjd är fastställd, och avlysning har skett på den nivån. En sådan äger inte rum utan att regeringen är inkopplad. Jag ifrågasätter starkt att högsta domstolen kommer att bevilja överprövning i detta sammanhang, men det skall jag inte närmare utveckla. Jag är ganska övertygad om att detta överklagande inte kommer att hindra en snabb start av bygget vid Bjursunds ström, om detta projekt får stöd. Jag noterade att det tidigare i dag talades om dubbelspel, och jag vill faktiskt påtala det fantastiska dubbelspel som utvecklades här av Ivan Svanström. Också Birger Rosqvist var inne på detta alldeles nyss. I augusti i år gick Ivan Svanström ut inför allmänheten i Västerviksområdet med pukor och trumpeter — nästan som på ett frälsningsmöte, om jag uppfattade herr Svanström rätt — och sade att man ville upphäva gällande vägplaner och önskade att detta projekt skulle igångsättas omedelbart. Men hur gick det sedan? Man har fullständigt struntat i detta. Det var väldigt många människor som var närvarande vid det tillfället, och jag förmodar att de flesta trodde på herr Svanström och på vad som sades i resolutionen. Men nu står herr Svanström här och säger att det var en tillfällighet att han fungerade som ordförande. Jag kan avslöja att det ändå var Ivan Svanström som kallade till opinionsmötet, så det var ingen tillfällighet. Det kan ligga dubbelspel också bakom sådana redovisningar inför kammaren. Herr Svanström gör vidare litet insinuanta påståenden om fastställande av flerårsplanerna i länsstyrelsen. Ja, herr Svanström deltar inte där — han är annars medi de flesta sammanhang — men det finns andra centerpartister från bygden som sitter med, och jag har bett dem att ge mig ett tips om ett alternativ, t.ex. att flytta tillbaka det projekt som gäller förbifarten vid Oskarshamn, till förmån för Bjursundsström, men något sådant besked vill de inte ge. Utåt kan man dock under dubbelspelets täckmantel påstå att vi Nr 52 socialdemokrater inte har drivit denna fråga. Vi har verkligen hållit oss framme för att ta upp den i rätt sammanhang. Jag vill erinra om att första gången projektet kom in i vägplanerna var i samband med att vi löste upp grälet mellan centerpartister och moderater i Loftahammar.
Herr talman! Tidigare i kvällens debatt har vi fått konstaterat hur centerpartiets och folkpartiets talesmän i huvudfrågan i denna debatt har sprungit ifrån sina tidigare beslut och uttalanden. Men jag får säga, herr talman, att det var en stilla västanfläkt jämfört med vad vi nu har fått uppleva genom herr Svanströms inlägg. Vi har till trafikutskottet fått in en av herr Svanström undertecknad skrivelse, som vi har behandlat seriöst — liksom alla skrivelser som vi får in till utskottet — men nu får vi det beskedet från herr Svanström att det var en tillfällighet att han skrev under den skrivelsen. Det är häpnadsväckande, herr talman. Efter detta inlägg har jag förståelse för att folk i allmänhet hyser ett allt mindre förtroende för politiker. Det dubbelspel på politikens hemmaplan som herr Svanström har givit uttryck för här i kväll är nog dock rekordet i Sveriges riksdag.

Herr talman! Det är underbart att bli utnämnd till rekordhållare i dubbelspel och det ena med det andra. Om jag inte hade varit med i det här sammanhanget så länge, skulle jag knappast tro mina öron. Jag är ledsen att jag på det sättet till den milda grad har rubbat jämvikten hos socialdemokraterna både i utskottet och bland mina kamrater på länsbänken. Jag hoppas också, Arne Andersson, att frågan om vattendomen kan reda upp sig. Jag vet mycket väl att det är den segelfria höjden det är fråga om. Till Birger Rosqvist kan jag säga att om inte vattendomen hade överklagats hade den legat fast. Vid det tillfälle då det var möjligt att göra ett uttalande i enlighet med mina och andras motioner hade man inte behov av någon vattendom omedelbart. I länsstyrelsen fastställer man, Arne Andersson, sedan 1978 planerna för länsvägar, som denna fråga ingår i. Men det var en ny uppgift för mig att man i förbifarten skulle kunna ta vägen över Oskarshamn, som är en riksväg, numera t.o.m. klassad som Europaväg, och använda det anslaget till bron vid Bjursund. Den vägen betecknas nu som länsväg. Det övergår i varje fall min förmåga att fatta att man kan göra så. Men kan det ske och länsstyrelsen i Kalmar kan åstadkomma detta har de verkligen mina lyckönskningar. Vi har från centerns sida länge hävdat att vi skall satsa mer på länsvägarna än på riksvägarna. Men såvitt jag förstår går det inte att föra över pengar på det sättet. Vi fick aldrig klarhet i vilket gräl det var fråga om på grund av att taletiden var ute för Arne Andersson. Om vårt privata gräl på Kalmar läns bänk inte kan glädja någon, kan det i varje fall reta en del av kammarens ledamöter. 137 Det blir så i de här frågorna att vi gärna ställer upp i våra små lokala spörsmål. Det är egentligen inte meningen, och för mig har önskan att kunna medverka till att göra en besparing i det här sammanhanget vägt över de privata synpunkterna för hemlänet. Om det kallas dubbelspel får jag stå för det.

Herr talman! Det inte bara kallas dubbelspel, det är dubbelspel, herr Svanström, att agera på detta sätt. När det gäller tilltron till väganslaget är det faktiskt på det sättet att vägverket och departementet aviserar nedskärningar i de totala anslagen. Det kommer att gå ut över alla de projekt som skall utvecklas i länen. Oron är väldigt stor i det här sammanhanget, men herr Svanström oroar sig inte ett ögonblick i dag över det förhållandet att den totala summa som blir tillgänglig krymper och krymper. Den krymper också reellt på grund av inflationen. Jag är allvarligt övertygad om att när budgetpropositionen kommer i januari tvingas herr Svanström att omgående revidera sin inställning till möjligheten att få igång bl.a. projektet vid Bjursundsströmsholmen inom rimlig tid. Det tycker jag också man skall ta hänsyn till. Sedan talar Ivan Svanström om att centern vill satsa på länsvägar m.m. Jag vet inte hur det står till med det egentligen. Det är väl också litet av dubbelspel, när man ibland hänvisar till den inriktningen. Jag har inte sett särskilt mycket av den i verkligheten. När jag nämnde omprioritering av projekt gjorde jag det för att ta ett exempel — det finns naturligtvis många andra. Men jag tycker det är illavarslande, när ansvarsmedvetna politiker anspelar på sådana saker, eftersom de innerst inne vet hur det går till att prioritera vägplaner. De går ut i olika sammanhang, även till massmedia, och insinuerar att vi socialdemokrater inte har drivit den här frågan. Själva gör de det inte. De kan det inte. Vi har en rullande planering, och det är väldigt svårt och ytterst sällsynt att man inom den planen gör omprioriteringar. Det kunde man tala om, men det gör man inte. Det är också något av ett dubbelspel, herr talman.
Herr talman! Arne Andersson i Gamleby säger att jag inte oroar mig. Själv oroar han sig i högsta grad t.o.m. för den kommande budgetpropositionen. Det är helt uppenbart att vad vi resonerar om i dag och även har resonerat om tidigare vid ett stort antal tillfällen är möjligheterna att minska ökningstakten i statens utgifter. Att söka minska utgifterna är något som i varje fall jag såsom ansvarskännande riksdagsledamot måste ta på allvar. Det kan inte vara rimligt att vi låter statens utgifter rulla vidare hur berättigade önskemålen om ökade bidrag och mer pengar än kan vara.

Det är för mig helt omöjligt Nr 52 att gå med på ett sådant förslag i ett sammanhang då vi diskuterar en mycket angelägen bromsning av den ständigt stigande ökningstakten i våra statsutgifter.

Herr talman! Tyvärr har kommunikationsministern lämnat kammaren. Jag hade faktiskt tänkt ta upp en fråga med honom. När man här i kammaren debatterade indragningar av färjeförbindelser hade Märta Fredrikson bl.a. ställt en fråga till kommunikationsministern om eventuell tidigareläggning av arbetet med Svanesundsbron. Kommunikationsministern anförde då att det var för tidigt att säga någonting om det. Bron är planerad att byggas 1988. Egentligen är det anmärkningsvärt att kommunikationsministern inte talar om de verkliga förhållandena, de ekonomiska realiteterna.

Svanesundsbron är ett stort objekt, som kommer att kosta i varje fall över 150 miljoner. Att hälften av objekten försvinner fram till 1988 innebär i praktiken en fördubbling av tiderna. Svanesundsbron kommer med andra ord att byggas någon gång omkring 1996, om man efter 1988 kan hålla oförändrad takt. Jag hade hoppats att få kommunikationsministern att klarlägga detta. Att besparingspropositionen slår så hårt är ju en realitet vi får leva med ute i länen. Det finns många andra exempel att anföra. I Uddevalla exempelvis blåser det nu upp något av en storm, därför att förbipassagen kommer att senareläggas. Tyvärr får vi väl inget svar i dag av kommunikationsministern. Jag hoppas att han kan leverera ett vid något annat tillfälle. I Bohuslän har vi gjort ett förslag till handlingsprogram för en levande skärgård. Vi har mycket starkt betonat vikten av sysselsättning och bättre boendeförhållanden i skärgården. Vi vill ha flera människor i sysselsättning där. Vi har i vårt förslag till handlingsprogam för skärgården också sagt att kommunikationerna är väsentliga. Det är alltså fråga om bättre färjeförbindelser för skärgårdsbefolkningen — inte förslag om indragning av färjeförbindelser. Det är också fråga om att i vissa fall ersätta färjeförbindelser med broar. Beträffande de broar som vi socialdemokrater i Bohuslän har förespråkat i vår motion vill jag bara säga följande. Det är mycket angelägna brobyggen 139 som man i Bohuslän har kämpat hårt för. På Klädesholmen pekar man på de problem man har fått i samband med Almöbrons ras. Man pekar på att näringslivet på Klädesholmen har behov av en bro. Vi vet att de broar vi motionerat om på mycket kort tid tjänar in de driftkostnader vägverket har. Här i kammaren finns en ledamot som varit med och uppvaktat om en bro till Klädesholmen, som man både på Tjörn och på Klädesholmen anser mycket angelägen. Näringslivet behöver bron, både för transporter av gods och av alla dem som arbetar i företagen på Klädesholmen. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservation 2, punkt 2 e, om broar mellan Bockholmen och Klädesholmen och mellan Hamburgö och Hamburgsund.

Herr talman! Som Karl-Erik Svartberg nämnde fick jag för bara några veckor sedan svar på en fråga till kommunikationsministern angående just Svanesundsbron. Det är en bro som vi har kämpat för, uppvaktat om och arbetat för ända sedan början av 1940-talet. Hela befolkningen på Orust behöver denna broförbindelse. Vi har behövt den länge. Det första beslutet att bygga bron överklagades. Sedan fattades det beslut om att först skulle Almöbron byggas i Tjörnleden, och sedan skulle Svanesundsbron komma. Tjörnbron blev klar för över 20 år sedan. Om byggandet av Svanesundsbron hade satts i gång redan på 1960-talet, så många bekymmer vi hade sluppit i dag! Jag nämnde att vi behöver bron. Näringsliv, privatpersoner och fritidsliv är angelägna om att få den. Jag är glad för att frågan om Svanesundsbron nu tas upp också av Karl-Erik Svartberg, men det hade varit bra om vi hade fått i gång brobygget på den tiden då vi hade det bättre ställt, så att man inte behövt skjuta det på framtiden av ekonomiska skäl. Vi stötte på patrull vid alla de diskussioner som fördes genom åren, innan bron äntligen kom in i långtidsplanen. Jag kan bara beklaga att intresset för den inte var så massivt tidigare.

Herr talman! Det var ju så att man hade att bedöma om man skulle bygga Tjörnbroförbindelsen eller Svanesundsbroförbindelsen. Man valde alltså broförbindelsen söderut över Tjörn, och det är bara att konstatera att sedan är utrymmet förbrukat för en viss tid. Nu är Svanesundsbron inplanerad att byggas 1988. Jag har med det jag sade bara velat peka på konsekvenserna av regeringens besparingsproposition. Den innebär en neddragning av anslagen till vägoch brobyggande med 50 90, och det medför naturligtvis konsekvenser.

Det var detta jag ville peka på. Jag är minst lika angelägen som Märta Fredrikson om att Svanesundsbron byggs, men jag har som sagt velat redovisa konsekvenserna av regeringens sparprogram.

Herr talman! I motionen 1980/81:90 begär vi motionärer skyndsamma åtgärder för att färjetrafiken vid Pitsundet, Anttis, Kuoksu samt Killingi i Norrbottens län ersätts med broar. Gemensamt för de sistnämnda är att man saknar alternativa vägförbindelser till färjeservicen. All indragning i färjeservicen leder till helt oacceptabla serviceförsämringar i dessa glesbygder. Min taletid ger mig, herr talman, inte utrymme för att i detalj beskriva hur dessa serviceförsämringar kan slå i dessa bygder. Jag väljer därför att kortfattat beskriva läget vid Anttis. Anttis by är belägen 3 mil väster om Pajala utefter Kirunavägen och Torne älv. Huvuddelen av byns befolkning, ca 66 96, bor norr om Torne älv och är därför helt beroende av färjeförbindelsen och vintertid av en s.k. isvinterväg. Byn är attraktiv för rekreationsändamål, och det finns ett relativt stort antal fritidshus i bydelen norr om älven. I Pajala kommun har man under de senaste åren kämpat för att få denna färjeförbindelse ersatt med en bro. Det finns flera anledningar till detta krav. Genom en broförbindelse skulle nuvarande problem vid islossning och isläggning försvinna. I tider då isen varken bär eller brister blir det många onödiga risktaganden för besökande och för befolkningen, då byn tidvis är helt isolerad från omvärlden. Skolbarnen tvingas då också till inackordering i Tärendö. På den norra sidan av byn finns en liten möbelfabrik. Vidare finns där aktiva skogsbruk som har stora problem med virkestransporterna, då dessa måste ske under den tid då vinterväg över älven kan användas. Det medför sämre virkespriser för skogsbruket, eftersom vägverkets vinterväg inte får användas för dessa transporter. Köparna av virket måste ordna en egen väg, vilket medför att leverantörerna får ett lägre pris. Ett brobygge skulle avsevärt underlätta de boendes möjligheter att komma till skolor och till butiken som ligger söder om älven, till nöjen och all annan samhällelig och kommersiell service. Dessutom skulle en broförbindelse undanröja de sociala problem som en isolering under höst och vår innebär. Det finns alltså en mängd skäl till att man från kommunens sida på olika sätt har kämpat för att få en broförbindelse i Anttis. Tyvärr riskerar befolkningen i den här byn nu, om regeringsförslaget går igenom, att i stället för den efterlängtade bron få en försämrad färjeservice med allt vad det innebär i form av försämrad samhällsoch annan service. Det råder ingen tvekan om att de föreslagna försämringarna i färjeservicen leder till ökad ojämlikhet för människorna i glesbygden, som redan i nuläget har besvärliga kommunikationer. Under september månad besökte arbetsmarknadsministern Tornedalen och talade då vackert om bl.a. Pajala kommuns förutsättningar att Nr 52 utvecklas. Nu finns chansen att ge den del av kommunen som Anttis Tisdagen den representerar en möjlighet till förbättrade kommunikationer genom den av 16 december 1980 oss föreslagna broförbindelsen. Allt vackert tal om småskalighet och satsningar på glesbygden går det nu att stötta upp genom att stödja den socialdemokratiska reservationen och därmed förbättra samhällsservicen i Norrbottens inland. Jag har därför den förhoppningen att de borgerliga ledamöter som säger sig värna om glesbygdens folk och deras möjligheter till förbättrad service nu konkret visar att det finns ett politiskt allvar bakom dessa tankegångar. Ett minimikrav är självfallet att de borgerliga ledamöterna från Norrbotten ställer upp för länets glesbygd. Det finns ingen rättvisa i att de människor som bor i glesbygden skall drabbas hårdast i tider då det ekonomiska klimatet i vårt samhälle blir allt kärvare.

Herr talman! Mitt inlägg här i debatten berör det avsnitt i trafikutskottets betänkande nr 6 som behandlar besparingar i samband med den statliga färjetrafiken. Där berörs också färjan över Bjursundsström i Kalmar län. I motion 1980/81:56 av Arne Andersson i Gamleby och övriga socialdemokrater på Kalmarbänken har man hemställt att en bro skall byggas vid Bjursundsström i Kalmar län. I motionen talas det allmänt om att om man på sikt vill minska driftkostnaderna skall man ersätta vissa färjeleder med broar. Men i motionen finns inte ett ord med om någon tidigareläggning av brobygget och inte heller äskas några medel. Nu har socialdemokraterna i sin reservation 2 i anledning av motion 1980/81:86 av Bertil Zachrisson m.fl. krävt att 14 milj.kr. anvisas för igångsättande av projektet vid Bjursund. Sammanlagt begärs 50 milj.kr. i extra anslag för brobyggen. Jag motionerade själv tillsammans med Elisabeth Fleetwood under allmänna motionstiden i år om en fast broförbindelse vid Bjursund. Motionen avstyrktes i våras av ett enigt utskott — således även av Birger Rosqvist och övriga socialdemokrater. Motiveringen var att riksdagen inte kan besluta i enskilda detaljer. Då vi skrev vår motion fanns Bjursundsbron upptagen i vägverkets flerårsplan tidigast 1985, men det förelåg inget beslut om tidpunkt för brons uppförande. Nu kan det tyckas underligt att jag går emot ett socialdemokratiskt förslag, där man kräver omedelbar igångsättning med byggandet av Bjursundsbron, då jag själv stridit i denna fråga. Men sedan vi skrev vår motion har följande hänt. I den nu gällande flerårsplanen — som fastställts av vägverket och länsstyrelsen i samverkan — anges att brobygget vid Bjursund skall starta 1982, alltså en tidigareläggning i förhållande till 1985. Från vägverkets sida har detta ansetts angeläget därför att befintliga färjor är i det närmaste uttjänta och måste bytas ut med tanke på trafiksäkerheten. Jag tror alltså att loftahammarsborna, som i decennier väntat på detta 143 brobygge, med tillförsikt kan se fram emot en byggstart 1982, eftersom nu alla instanser är överens. Socialdemokraterna har under en följd av år haft möjligheter att ansluta sig till krav angående Bjursundsbron som motionsvägen ställts av borgerliga ledamöter här i kammaren — men då har de varit helt kallsinniga. Man kan ju fråga sig om socialdemokraterna nu plötsligt har fått dåligt samvete gentemot loftahammarsborna för att de under ett mer än 40-årigt regeringsinnehav inte åstadkommit något brobygge vid Bjursund, trots påtryckningar och uppvaktningar från ortens befolkning under årens lopp. Herr talman! Jag ser för min del ingen anledning att ansluta mig till den socialdemokratiska reservation där en tidigareläggning av Bjursundsbron är med. Tidigareläggningen gäller kanske bara några månader och ökar dessutom statsverkets kostnader med 50 miljoner. Det är ju så, vilket Ivan Svanström redan har klargjort i sitt inlägg, att den fastställda vattendomen har överklagats. Och brobygget kan inte igångsättas förrän högsta domstolen har prövat frågan. Först om och i så fall när detta har skett kan man påbörja anbudsförfarandet, som enligt vägverket sedan tar upp till sex månader. Någon nämnvärd försening kan det således inte bli tal om, om man följer utskottsförslaget. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har tidigare för Ivan Svanström försökt förklara bakgrunden till socialdemokraternas inställning, men tydligen är inte min pedagogiska begåvning tillräckligt stor för att klara av detta. Ewy Möller säger att hon väckte en motion 1980. Den avstyrktes av utskottet och avslogs av hela kammaren — därmed även av Ewy Möller. I denna motion fanns det inget anslagsyrkande. Det fanns ingenting sagt om pengar som vi i trafikutskottet kunde ta hänsyn till. Och det är svårt att bevilja motioner, när man inte samtidigt kan ta ställning till kostnaden. Broar bygger man ju inte gratis. Nu är läget ett annat. Regeringen har lagt fram en s.k. besparingsproposition. Vi menar att det är en besparing att bygga broar. Driftkostnaderna för färjor är så stora att broar på längre sikt betalar sig — i detta fall inte på så särskilt lång sikt heller. Vi menar därför att ett brobygge är en besparing. Det hjälper dessutom näringslivet i denna region att leva vidare. Därigenom blir det en samhällelig vinst. Jag har tidigare försökt förklara detta. Jag vet inte om jag med någon större förhoppning kan tro att det sagda nu har gått hem, när jag har talat om det även för Ewy Möller. 40 år hade socialdemokraterna på sig att bygga denna bro, sade Ewy Möller. Vi har tidigare hört av bl.a. Ivan Svanström att det för brobygget krävdes en vattendom. Denna är, enligt honom, inte klar ens nu. Jag repeterar vad jag sade till Ivan Svanström: Huri all sin dar skulle vi ha kunnat bygga broar på 1950-, 1960 eller 1970-talen, om vattendomen inte är klar ännu? Vi har kommit fram till att denna rättsliga fråga numera är löst. Brobygget kan därför komma i gång, om vi anslår medel för detta. Om Ewy Nr 52 Möller är med på detta förslag, kan bygget komma i gång redan under nästa

Herr talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva anklaga Ewy Möller för dubbelspel, men tyvärr måste jag konstatera att även hon agerar med dubbelspel i den här frågan. Också Ewy Möller deltog i opinionsmötet i Loftahammar den 6 augusti i år och ställde sig såvitt jag förstår bakom resolutionen — det fanns i varje fall ingen reservation från henne. Jag menar alltså att det är samma sits för henne. Sedan säger Ewy Möller att loftahammarsborna kan se fram mot en start av projektet med bron i Bjursundsström enligt gällande planering. Det vore tillfredsställande om Ewy Möller ytterligare en gång slog fast det, för att medverka till att resurser avsätts i den kommande budgeten och att detta projekt kan utvecklas. Jag är ganska övertygad om att Ewy Möller inte heller vid det här tillfället kommer att göra det. Det kan hon inte. Men svepande formuleringar kan hon åstadkomma. Ewy Möller påstår att vi inte skulle ha drivit den här frågan eller agerat under ett långt regeringsinnehav. Jag påminde något om det i ett tidigare inlägg i en diskussion med Ivan Svanström. 1972 kom projektet för första gången in i den rullande vägplaneringen. Jag agerade kommunalpolitiskt i det sammanhanget och var ute i Loftahammar och jämkade samman centerpartister och moderater, och vi kom överens om detta projekt. Det var första gången. Att det sedan inte kom med berodde på trätorna mellan två politiska uppfattningar på det lokala området. Det är viktigt att fastslå vissa fakta i de här sammanhangen. Mycket vore att säga om anbudsförfarandet m.m. Men ni snurrar omkring detaljer som egentligen inte har någon betydelse i sammanhanget. Jag är litet förvånad över att man fortsätter på det sättet, för det ger inte någonting till en utveckling. Och som jag har uppfattat det och enligt vad ni säger i vissa avsnitt, så har ni viljan att det skall kunna hända. Men då måste man hålla sig till realismen och verkligheten. Jag vill påstå att man i flera avseenden bortser från realismen och verkligheten, och det gagnar inte utvecklingen av den här frågan.

Herr talman! Egentligen tycker jag att den här frågan har debatterats tillräckligt. Man kan nästan tro att det har bildats ett nytt parti, ett broparti, i riksdagen. Visst är det tacknämligt att socialdemokraterna vill öka Kalmar läns väganslag med 14 miljoner. Jag tror säkert att det finns angelägna projekt i Kalmar såväl som i andra län. Men när man nu måste göra besparingar inom alla områden för att minska ökningstakten i de statliga utgifterna så måste det också drabba väganslagen. Jag kan inte tänka mig att just Kalmar län skulle vara undantaget från besparingar. 145 Men de besparingar man gör nu drabbar inte Bjursundsbron. Jag tycker för min del att utskottets skrivning i fråga om färjetrafiken kan anses tillfredsställande. Man har aldrig varit så långt framme med ett brobygge vid Bjursund som man är nu, och vad är det då som gör att socialdemokraterna måste forcera ärendet så här? Brobygget kan ju inte påbörjas omedelbart, som man begär. Jag har förut påpekat vilka hinder som finns. Man är ju i alla instanser överens om att bron skall påbörjas 1982. Den prioriteringen har man gjort. Och i länsstyrelsen i Kalmar, där f. ö. både Birger Rosqvist och Arne Andersson varit med och fastställt flerårsplan, har man ju varit enig om att byggstarten skall ske 1982. Birger Rosqvist säger att man inte har kunnat bygga bron tidigare på grund av det överklagande som vi har talat om här. Men om jag är rätt informerad är det ändå så att prövning av vattendomstolen söktes först 1978. Man kunde inte göra det förrän man hade projektet med i flerårsplanen, och det var med där 1978. Vattendomstolen avgjorde ärendet i september 1979, och det beslutet har som sagt överklagats hos högsta domstolen, som nu skall avgöra om man skall ta upp ärendet till prövning.
Herr talman! Ewy Möller tycker att den här frågan har debatterats tillräckligt. I och för sig kan man kanske tycka det. Jag förstår också att Ewy Möller säger det, för det kanske inte är så trivsamt att debattera den. Faktum är nämligen att Ewy Möller i augusti i år var med om att anta en resolution, i vilken man säger att rullande vägplan skall upphöra att gälla och att broprojektet vid Bjursundsström skall startas omgående. Det menar jag är en verklighet som Ewy Möller inte kommer ifrån.

Det är en ekonomiskt mycket vettig insats. Vårt förslag innebär att det här länet kommer att tillföras 14 milj.kr. i rena resurser, och de frigjorda resurserna kan då användas på annat sätt — det är möjligt att det kan ske några omdispositioner, men det vet jag ingenting om. Ewy Möller säger också att man i länsstyrelsen är enig om byggstart 1982. Ja, men jag bad Ewy Möller att om möjligt göra någon sorts markering, eftersom hon representerar regeringsmakten. Se till att budgetpropositionen innehåller sådana resurser att vi inte behöver göra en omprioritering av väganslagen till länen! Då klarar vi det, men annars gör vi det inte. Jag måste på det här stadiet uttala mycket stark oro och tveksamhet när det gäller om dessa resurser kommer att finnas — jag har sagt det tidigare, och jag upprepar det — icke minst beroende på den galopperande inflation som den här regeringen har satt i gång i landet.
Herr talman! Den här debatten skall väl snart vara slut nu, men jag vill bara göra ett tillrättaläggande. Ewy Möller sade att jag är ledamot i länsstyrelsen och att jag varit med och fastställt länsplanerna. Det är fel. Jag har aldrig varit länsstyrelseledamot. statsverksamheten, Ewy Möller säger vidare att möjligheten att få det juridiska tillståndet att m.m. bygga den här bron skulle ha funnits tidigare. Nej, så är icke heller fallet. Det finns en lastageplats längre upp, och för att komma dit måste man passera det här sundet — det är f. ö. en lotsled. Man kan ju inte bygga broar kors och tvärs över sådana här sund, utan det måste finnas tillstånd och det måste finnas domar. Detta har icke funnits förut, men numera finns det. Brobygget kan därför sättas i gång utan några större lagliga procedurer.
Herr talman! Jag får be Birger Rosqvist om ursäkt för att jag utnämnde honom till länsstyrelseledamot. Det var ett misstag. Men andra socialdemokrater i länsstyrelsen, förutom Arne Andersson, har skrivit under samma motion. I övrigt tycker jag att jag har klargjort mina synpunkter i inläggen här, men jag glömde bort en sak i min förra replik som har att göra med opinionsmötet i Loftahammar. Jag deltog i det som kommunstyrelsens representant. Jag blev nämligen inbjuden av ett kommunalråd i Västervik, därför att Arne Andersson inte ville ställa upp på opinionsmötet. Tydligen var han vid den tidpunkten inte så angelägen om brobygget vid Bjursundsström.

Herr talman! Det torde väl inte råda något tvivel om att vi just nu diskuterar den del av den s.k. besparingspropositionen där regeringen förutskickar indragningar i syfte att göra besparingar i färjetrafiken. Om detta har redan sagts mycket i den här debatten — om glesbygdsbornas oro Osv. I min kommun finns färjan Björsund-Ekhammar. Det gäller inte Bjursund som man har diskuterat här senast. Den är ett utomordentligt bra exempel på hur framkomligheten över ett sund är av vital betydelse för en bygd som annars skulle hotas av isolering och avfolkning. Drygt 700 människor bor på Fogdö-Helgarö. Många av dem skulle inte kunna bo där om de inte kunde pendla för att få sin försörjning och utbildning. Eskilstuna är den naturliga arbetsmarknaden för dem att söka sig till. För att få en rimlig resväg behöver de ta sig över vid Björsund-Ekhammar. Alternativet är en flera mils omväg mot Strängnäs. Till detta kommer att det är en trygghet att ha en så snabb och kort resväg som möjligt för t.ex. sjuktransporter till Eskilstuna centrallasarett. Redan ii dag utgör det faktum att färjan bara går mellan kl. 6 och 22 ett stort problem. Lägg därtill alla de bekymmer som driftstörningar på de tider när färjan skall gå utgör för dem som har arbetstider eller andra tider att passa! 147 Någon minskad turtäthet eller något längre nattuppehåll får det under alla förhållanden inte bli tal om! Jag noterar med tillfredsställelse att även utskottsmajoriteten uttryckt tveksamhet i det avseendet. Om man nu verkligen vill göra en besparing är naturligtvis den bro som vi föreslagit i vår motion den enda vettiga lösningen på sikt. Då skulle man både komma till rätta med de problem som jag här mycket summariskt har berört och bespara vägverket driftkostnaderna för färjan. Vi har sedan det blev känt att vi skrev den här motionen fått ta emot en mycket entusiastisk reaktion från befolkningen i den här bygden. Jag är rädd för att den blir besviken i kväll. Men kanske mina borgerliga kolleger på Sörmlandsbänken ändå gör en insats när vi nu snart går till votering. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 2 i trafikutskottets betänkande nr 6. Jag vill då speciellt betona punkt f i reservationens förslag till hemställan.

Herr talman! Jag vill också kort beröra frågan om färjeverksamheten. I motion nr 63 av Gunnar Björk i Gävle m.fl. — det är en flerpartimotion — säger motionärerna att de inte kan acceptera att man genom en indragen färja åsamkar den enskilde kraftigt ökade kostnader i arbetsresor samt kommuner och landsting kostnader i form av skolskjutsar och färdtjänst. Men i motionen accepterar man propositionens kostnadsram. Utskottet säger att det ställer sig tveksamt till lämpligheten av att indragningarna genomförs och uttalar att detta bör ske endast i de fall detta uppenbarligen medför ringa olägenhet för bygden. I flera anföranden har tagits upp frågan: Vad betyder detta, vad betyder ringa olägenhet för bygden? Vad kan vi lägga in i detta. En tidigare talare tog upp frågan om färjan mellan Hornön och Veda, och han nämnde i sammanhanget som ett argument att det fanns en stark lokal opinion. Han fick av en företrädare för utskottsmajoriteten veta att det var helt klart att den färjan under alla förhållanden skulle bli kvar — om jag uppfattade debatten på rätt sätt. I Gävleborgs län finns en färja som går över Dalälven mellan Sundet och Hasselön. Det beräknas medföra en besparing för statsverket på 700 000 kr. om den drogs in, och det skulle innebära en merkostnad för de boende på ca 250 000 kr. att få en längre körsträcka till centrum på olika sätt. Det innebär dessutom att man skulle förlora serviceunderlag i kommundelscentret. Och den längre körsträckan skulle snarast dra trafiken ifrån kommundelscentret och in mot innerstaden. Då skulle jag vilja fråga: De här summorna och de här icke mätbara effekterna, kan de anses vara en ringa olägenhet eller en kraftig olägenhet? Vad innebär utskottsmajoritetens skrivning, när man inte anvisar några pengar för hur de här frågorna skall lösas? Centerpartiet har här i kammaren i kväll anklagats från skilda län för dubbelspel. Tyvärr ser det ut som så också var fallet i Gävleborgs län. I valrörelsen gick centerpartiet ut och lovade en bro över Dalälven. I regeringsställning hotas nu i stället färjans existens. Ifrån den lokala Nr 52 centeravdelningen har man uppvaktat i frågan, och i den borgerliga lokalpressen har det hävdats att flerpartimotionen haft framgång i utskottet. I motionen accepteras alltså inte kraftigt ökade kostnader för de boende, men hur mycket är kraftigt ökade kostnader? Centern kryper bakom luddiga skrivningar i riksdagen, men låtsas på hemmaplan som om man värnade om lokala vägfrågor. Jag tycker att det känns nödvändigt att från olika delar av landet ändå få visa på detta. Det känns oroande därför att vi alla här i kammaren har ett starkt gemensamt intresse i förtroendet för dem som är valda av människorna ute i bygderna. Vad de säger och lovar, det väntar man sig att de också menar. Jag tror att det är viktigt att då göra klart och säga ”Vi anser inte att vi kan” eller ”Vi anser att vi skall” och då också ge pengar så att det blir möjligt.

Herr talman! Bidrag till sjöfolkets fria resor utgår f. n. med 18 milj.kr. per år. Departementschefen föreslog att bidraget skulle upphöra helt hastigt. Det godtog inte riksdagen, utan bidragen utgår fortfarande. Nu återkommer departementschefen med förslag om att beloppet skall minskas till hälften och att det sedan skall avvecklas under en tid av två år. Jag kan acceptera att bidraget minskas till hälften. Hela bidraget har inte tagits i anspråk, och därför är minskningen möjlig. Däremot accepterar jag inte att vi skall uttala oss om en avveckling just nu. Jag hade inte tillfälle att motionera om detta, eftersom jag var ledig från riksdagsarbetet vid den aktuella tidpunkten för att kunna delta i FN:s 35:e generalförsamlings möte i New York — om någon undrar varför jag inte motionerade. Jag vill säga ifrån att jag kan acceptera departementschefens propåer om att bidraget kan minskas till hälften av beloppet — däremot inte något uttalande om en avveckling. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande utan kan rösta på regeringens och utskottets förslag. Men när frågan skall behandlas i framtiden är jag inte beredd att uttala att bidraget skall avvecklas.

Herr talman! Jag vill, innan vi om någon minut skall gå till beslut om besparingsåtgärderna på kommunikationsområdet, redovisa den mycket djupa oro som regeringen har lyckats åstadkomma i mitt hemläns glesbygd och fjällbygd med förslagen om indragna färjor, nedlagda vägstationer och försämrade kommunikationer. I Sorselebyn Råstrand, en knapp mil från centerriksdagsledamoten Karin Israelssons hemby Gargnäs, följer man i kväll med mycket stor oro 149 omröstningen om indragningshoten mot färjetrafiken. Färjan i Råstrand är byns närkontakt med omvärlden. Utan färja blir avståndet till omvärlden fyra mil. I Fredrika, några mil från folkpartiledamoten Rune Ångströms hemort Lycksele, har vägverket länge hotat med att byns största arbetsplats, vägstationen, skall dras in. Med regeringens sparförslag fick hotet ny aktualitet. Nu skall indragningen påskyndas. Sämre vägservice och förlorade arbetstillfällen bedöms som ett steg mot en katastrof i Västerbottens inland. Att man i Råstrand, Fredrika och Dikanäs i kväll med stort intresse följer de västerbottniska borgerliga riksdagsledamöternas röstande kan jag försäkra. I den nu riksbekante länsbänkskollegans, moderaten Tore Nilssons, Vännäs har regeringens planer på att påskynda indragningen av vägstationer i samhällena vållat något av en folkstorm. 3 800 människor har skrivit på protestlistor och kräver ett stopp för regeringens planer. Om Tore Nilsson skall följa vännäsbornas vilja, då skall han om en stund ännu en gång rösta mot den borgerliga regeringen. Att den besparing som vägverket tror sig göra med en indragning närmast uppvägs av enbart tomkörning, pendelåkande och ett ökat behov av entreprenadhjälp som indragningen medför, har de fackliga organisationerna i Vännäs i dagarna bevisat i en utredning. Att de här åtgärderna i Västerbotten också kommer att innebära att ett 30-tal eller 40-tal vägarbetare mister sina arbeten, kan vara värt att notera. Nyligen var Tore Nilsson och jag på en konferens med SJ-folk i Vännäs. Deras bön till oss löd: Hjälp oss att få ökade investeringsmedel till SJ, så att vi klarar trafiken! Det lovade vi båda två. Nu har vi chansen att infria de löftena, Tore Nilsson! Socialdemokraternas reservation nr 4 tillfredsställer kraven från de SJ-anställda i Vännäs om ökade investeringsmedel till SJ.

Herr talman! Någon här sade att vi har blivit en brobyggarriksdag. Jag skall helt kort uppehålla mig vid motionen 1980/81:92, i vilken frågan om en broförbindelse mellan Bockholmen och Klädesholmen på Tjörn aktualiseras. Kommunikationsministern anade nog inte vad han satte i gång när han uttalade att man skulle undersöka hur länge det skulle dröja innan det började bli lönsamt med broar i stället för med färjor. Det ligger mycket i att man skall ta reda på förutsättningarna — om det på sikt kan löna sig. Kan det bli lönsamt efter 5, 10 eller 15 år? Att få en bro mellan Klädesholmen och Bockholmen -— jag är själv från Tjörn — är ett gammalt önskemål. Klädesholmen är ju en ö, och den fiskberedningsindustri som finns där sysselsätter drygt 150 människor. Man är mycket beroende av att ha en fast förbindelse med Tjörn och Nr 52 fastlandet. Tisdagen den Trafikutskottet har i sitt betänkande också framhållit att det är av stor vikt 16 december 1980 att vägbyggnadsobjekten tillkommer i den prioritetsordning som de regionala och kommunala instanserna i samverkan med vägverket uppställt. Besparingar i Jag har deltagit i en uppvaktning just beträffande en bro till Klädesholmen. statsverksamheten, Vägverket för sin del är berett att sätta i gång en projektering av denna bro, mm m. men sjöfartsverket måste först få säga sitt: Hur stor skall den seglingsfria höjden vara — 10 meter, 15 meter? Den frågan är fortfarande inte löst. Vidare: Var skall den ligga?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

Herr talman! Jag vill säga några ord om sparinsatsen på färjetrafikens område och den motion från de icke-socialistiska partierna som vi har väckt. Vi säger i motionen att man måste bedöma de här sparinsatserna med hänsyn till den samhällsekonomiska effekten och att det också skall vara rimlig trygghet och service för medborgarna som berörs. Vi säger även att det inte kan accepteras att man genom en indragning åsamkar den enskilde kraftigt ökade kostnader, t.ex. genom arbetsresor och genom att ökade utgifter läggs på landsting och kommun. Vidare säger vi att man bör pröva andra sparobjekt inom vägverkets område. Utskottet gör en positiv skrivning över motionen, och jag tycker det är glädjande, för det visar att vi inte är beredda att gå till väga riktigt så hårt som kommunikationsministern har föreslagit. Jag tycker att utskottets skrivning är så positiv att man kan vara nöjd med den, och man får återkomma till de kommuner och de länsstyrelser som är berörda men också till riksdagen innan man tar slutgiltig ställning. Eftersom Ing-Marie Hansson tog upp en del saker som rör Gävleborgs län vill jag gärna säga att färjan Sundet-Hasselön i Gamla Hedesunda kommun, som jag motionerat om under ett antal år, är en fråga som diskuterats i över 30 år utan att man kommit till något resultat. Det är viktigt att i första hand slå fast att det som behövs är en bro. Man kan alltid diskutera omfattningen och storleken, men först och främst bör det komma till stånd en bro. Tyvärr har projektet aldrig fullbordats under den socialdemokratiska regeringstiden. Man har konsekvent motarbetat förslaget om en bro. Det som egentligen förstörde möjligheterna när det gällde just den här bron var den socialdemokratiske kommunikationsministern Norlings ändringar i tabellerna, som underlaget undan för undan, vilket givit vägverket skäl att inte vilja satsa på en bro. Jag tycker det är glädjande att Ing-Marie Hansson som riksdagsledamot tar aktiv deli bevakningen av den här frågan. Som kommunalråd har hon inte engagerat sig särskilt hårt, trots att hon har varit ansvarig i kommunstyrelsen. Hon har inte haft hand om dessa frågor, men som ett av fyra kommunalråd har hon dock tillhört de högsta ansvariga i kommunen. Jag vill gärna markera att om man tidigare bifallit min motion hade den här bron varit byggd och betald vid det här laget. Skälet till avslag har hela tiden från riksdagens sida varit att man aldrig tar upp konkreta vägprojekt till beslut. Jag ser nu att socialdemokraterna i sin reservation går ifrån den principen. I all sin iver att bedriva överbudsoch missnöjespolitik går oppositionen, som jag har märkt här i dag, ifrån tidigare principer för att försöka skaffa sig billiga politiska poäng. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till trafikutskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill inte alls skaffa några billiga politiska poäng, men jag har faktiskt uppfattningen att centern varit ute och fiskat i de här frågorna under den senaste tiden. När det gäller bron är det riktigt att det länge har diskuterats om det skall vara en bro eller inte över Dalälven. Det har varit avhängigt också av att området är ett primärt friluftsområde som har mycket stora naturvärden och där miljön är känslig. Vi har från socialdemokratiskt håll alltid hävdat att det vore fördelaktigt om det fanns en bro. Men bron får inte bli så kraftigt belastad att man riskerar de stora miljövärden som finns i detta område genom en stor trafiktäthet. Det måste i så fall röra sig om en bro som är direkt avsedd för befolkningen i området. Det märkliga här är att nu hotas den enda förbindelse som över huvud taget finns för de boende här, nämligen färjetrafiken. Det föreslås nu att den skall dras in, varigenom de boende får fara en mycket längre sträcka och belastas med ökade privata kostnader för att ta sig till den service de behöver. Om vi vill vara säkra på att de här människorna inte skall få en försämrad service eller ökade kostnader, då måste vi gå på den socialdemokratiska motionen, som också anvisar medel för att bibehålla denna förbindelse.
Herr talman! Den socialdemokratiska motionen är ju ingen garanti för att just den här färjeförbindelsen skall bibehållas under lång tid framöver. Diskussionen kring den här indragningen har nämligen inte alls börjat med besparingspropositionen. Det är därför en helt vilseledande debatt som Ing-Marie Hansson för. Denna indragning har förespråkats av andra långt innan besparingspropositionen lades fram. Jag konstaterar ändå att Ing-Marie Hansson nu ställer upp för den här färjeförbindelsen, och det tycker jag är glädjande. Hoppas att hon kan få sina Nr 52 partivänner i länsstyrelse och kommuner att i första hand ställa upp för en bro när denna fråga kommer tillbaka. Jag önskar henne lycka till på den punkten. Jag konstaterar också att man nu för första gången tar upp konkreta projekt i de socialdemokratiska motionerna, trots att man aldrig gjort det tidigare. Det är, som jag ser det, en konsekvent överbudspolitik som socialdemokraterna för, därför att de saknar ett eget besparingsalternativ i Sveriges riksdag.
Herr talman! Det har, Gunnar Björk i Gävle, rått politisk enighet i kommunen i denna fråga mellan alla partier i kommunstyrelsen och fullmäktige. Man har slagit vakt om färjetrafiken och velat bibehålla den. Man har också varit positiv när det gäller möjligheterna att få en bro. Men centerpartisterna har alltid velat göra några markeringar i skrivningarna för att ge sken av att de skulle vara särskilt intresserade av denna fråga. Detta har alltså inte varit en partiskiljande fråga i sak. Men Gunnar Björk argumenterar som om man inom centerpartiet vore förorättad när nu för första gången frågan om en indragning av färjetrafiken tas upp — denna fråga har aldrig aktualiserats tidigare. Saken tas upp för första gången i sparpropositionen. Därför är det viktigt att slå vakt om den färjeförbindelse som finns.
Herr talman! Det är ju synd att man skall behöva undervisa ett gammalt kommunalråd huruvida man är enig eller om det funnits reservationer. Det är faktiskt så att det har funnits reservationer under årens lopp. Det borde Ing-Marie Hansson ha uppmärksammat. Jag konstaterar också att det i denna fråga rått enighet på länsplanet mellan moderater och socialdemokrater. Detta är en av de få frågor där en moderat och en socialdemokratisk riksdagsman har gått ut och talat om att detta inte är någon fråga för riksdagen utan en sak som skall avgöras hemma i länet.

Herr talman! Jag måste tyvärr helt kort upprepa mig beträffande 1950 och 1960-talens bättre förutsättningar. På grund av lokala politiska trätor kunde man inte föra fram projektet Broby-Bjursundsström. Det var två borgerliga grupperingar som grälade om vilket alternativ man skulle föra fram. Hade man varit överens, skulle det ha funnits en bro i dag, men att så inte är fallet beror faktiskt på borgerliga politikers svårigheter att komma överens — och de svårigheterna tycks finnas kvar i dag, att döma av dagens situation. Sedan vill jag också påstå att vi försöker, även om vi inte har regeringsansvaret och de möjligheter det ger, att arbeta för de löften som vi framförde i valrörelsen 1979. Det behövs ju bara att Elisabeth Fleetwood hjälper oss — med en röst ytterligare kan vi genomföra vårt löfte, så att invånarna i Loftahammar och i norra Kalmar län i övrigt blir helt nöjda, inkl. Elisabeth Fleetwood.

Herr talman! Det förslag som nu föreligger är sammansvetsat i Kalmar läns länsstyrelse.

Herr talman! Jag brukar lyssna på debatterna även när jag inte befinner mig i min bänk. Jag hade inte sett min bänkkamrats namn på talarlistan, men jag hade kanske en liten föraning om att han skulle komma att yttra sig i denna debatt. Nu hörde jag att han vände sig till oss västerbottningar på den borgerliga sidan och sade till oss vad vi borde göra och inte göra i kväll. Dessutom menade han att jag skulle ha givit ett löfte om stöd i något sammanhang. Vad jag närmast kan erinra mig är ett par konferenser om statens järnvägar, som ju har en verksamhet i Vännäs, där jag bor. Vi har varit eniga om att stödja anslag till SJ, och vi anser fortfarande att detta är riktigt. Men däremot kan jag inte erinra mig att jag skulle ha avgivit något löfte att stödja en socialdemokratisk motion i det här sammanhanget, och jag har också svårt att uppfatta att det här i dag skulle vara fråga om att uppfylla ett sådant löfte. När det sedan gäller vägstationerna vet nog Arne Nygren att jag sedan många år har arbetat i sådana frågor. Jag fick för länge sedan kännedom om planerna på indragning av vägstationen i Fredrika, och det framgår av kammarens protokoll att jag väckt motioner samt interpellationer och frågor om vägstationerna i mitt hemlän. Jag är fortfarande övertygad om att det i princip är galet att dra in vägstationer. Det är bl.a. en fråga om att ge en bra service, och det blir kanske inte billigare i det långa loppet för samhället att dra in dem. Trafikutskottets skrivning i betänkandet 7, som bara gäller huvuddragen, tycker jag är relativt bra. Vägstationernas öde avgörs inte här i kväll, Arne Nygren. Det är helt klart. Jag har själv talat med Ulf Adelsohn i saken och tänker, när det blir nyår och motionstid igen — om vi fortfarande är kvar i kammaren — göra någonting för den saken. Trots allt har jag större tilltro till den borgerliga regeringen om det gäller att få näringslivet och vägarna att fungera hemma i mitt län. Men vi debatterar inte enskilda objekt i kväll. Vi kan inte anslå pengar. Jag har mycket svårt att förstå att de färjor Arne Nygren nämnde på något sätt skulle få sin existens avgjord av hur vi röstar i kväll. Det måste bli andra ställningstaganden som kommer i fråga. Jag kunde vara stygg — det vill jag inte gärna vara, för jag trivs bra som bänkkamrat till Arne Nygren — och fråga: Om vi skulle leva i morgon när det blir fråga om Bromma och vi följer reservationerna 1 och 2 till det betänkandet, vad är det fråga om om inte 1.5 eller 2 miljarder till en järnväg till Arlanda? Jag undrar om SJ i Vännäs och Umeå, där vi hör hemma, har större utsikter att få anslag då. Jag undrar om inte statens budget betungas mer av järnvägen till Arlanda och svårigheterna för oss i Norrland blir större. Det är att föregripa ett ärende, men allt detta hänger ihop. Det gäller att få pengarna att räcka. Därför kan jag med gott samvete i dag rösta med utskottet.
Herr talman! Jag tycker vi skall spara Brommadebatten till i morgon. Tore Nilsson har aldrig lovat att stödja en socialdemokratisk motion, det är riktigt. Tore Nilsson lovade att stödja varje aktion som innebar ökade investeringsmedel till SJ. Så stod det i SJ-fackens uppmaning. Det överensstämmer, Tore Nilsson, i dag helt med den socialdemokratiska reservationen, och möjligheten att infria löftet från Vännäs kommer om en liten stund. Tore Nilsson säger att indragningen av vägstationer är galen i det långa loppet. Det rör sig om indragning av ett 60-tal vägstationer, däribland Vännäs, Fredrika och Vikenäs i Västerbottens län. Tore Nilsson har möjlighet att stoppa detta redan i lindan genom att rösta på socialdemokraternas avslagsyrkande om en stund.
Herr talman! Detta är en tolkningsfråga. Arne Nygren talar om för mig vad jag gör om jag röstar si eller så. Han har erkänt att jag inte lovat att stödja den här motionen. Jag måste själv få göra en bedömning av vad som sker om jag röstar si eller så den här gången. Jag betraktar det som helt orimligt att en röst för reservationen skulle vara positiv för SJ i Vännäs. Det är min bedömning. När det gäller vägstationerna vet jag att det rör sig om 2 eller 3 i Västerbotten — kanske någon mer — och 60 i hela Sverige. Men detta är inte en borgerlig politik som håller på att förverkligas, utan det är en gammal uppfattning hos vägverket att man genom denna indragning rationaliserar och sparar pengar. Jag har tillåtit mig förut att uttrycka tvivel på att detta är riktigt, och jag gör det fortfarande. När förslaget om vägstationerna kommer och jag får läsa det är jag beredd att ta ställning till den frågan. Jag tycker inte heller att den ingår tydligt i det vi röstar om i kväll.

Herr talman! Jag vill helt kort säga till Gunnar Björk i Gävle att man tyvärr inte behåller några färjeförbindelser med positiva skrivningar i ett utskottsbetänkande. Jag tror inte att Gunnar Björk har lyssnat på den här debatten. I realiteten är det regeringen som gett vägverket i uppdrag att utreda möjligheterna att minska statens utgifter för den statliga färjeverksamheten med 50 miljoner. I det förslag som vägverket har avgett ingår en indragning av färjeförbindelsen Sundet-Hasselön. Utskottsmajoriteten, Gunnar Björk i Gävle, har accepterat propositionens förslag i denna del. Det innebär i realiteten att man ger klartecken till kommunikationsministern att framlägga ett sådant här förslag. Det kommer med allra största sannolikhet att innebära en indragning av färjeförbindelsen Sundet-Hasselön utan att färjan ersätts med en bro. Om Gunnar Björk stöder utskottsmajoritetens förslag i detta avseende betyder det att Gunnar Björk indirekt accepterar en indragning av denna färjeförbindelse. En sådan indragning har inte vi från socialdemokratiskt håll kunnat acceptera. Vi accepterar nämligen inte sådana försämringar för människorna i glesbygden. Det är mot den bakgrunden, Gunnar Björk, som vi yrkar avslag på propositionens förslag i denna del.
Herr talman! Jag tycker det var värdefullt att Ing-Marie Hansson fick denna draghjälp av Olle Östrand, som suttit i länsstyrelsen och under alla år inte föreslagit någon bro. Jag ser fram emot att Olle Östrand, nästa gång förslaget om en broförbindelse kommer upp i länsstyrelsen, verkligen engagerar sig för det. Jag önskar honom lycka till. Nr 52 Det är alldeles riktigt att det krävs pengar för att fullfölja ett broprojekt. Det är just det som är problemet, att socialdemokraterna inte kan anvisa några pengar. De har ju inget besparingsprogram som svarar mot kraven på besparingar i statsutgifterna. Det har regeringspartierna däremot — och det står vi för. Det är avsaknaden av besparingsplaner tillsammans med en konsekvent överbudsoch missnöjespolitik som är socialdemokraternas kännetecken just nu. Det finns ingenting som säger att just den här färjeförbindelsen är hotad genom utskottets skrivning, eftersom frågan om förbindelsen aktualiserades långt innan besparingspropositionen såg dagens ljus.
Herr talman! Om utskottets förslag blir riksdagens beslut är färjeförbindelsen i allra högsta grad hotad. Den motion som Gunnar Björk i Gävle har väckt här tidigare i riksdagen om att färjeförbindelsen skall ersättas med en bro är ju en typisk lokal centermotion, en sådan som man väcker för att få litet gehör i hemmapressen. Mig veterligt har inte Gunnar Björk anvisat ett öre för att bygga denna bro. Sedan är det i stort sett ointressant vilken uppfattning länsstyrelsen har i denna fråga. Fattar riksdagen beslut i enlighet med utskottets förslag ger man klartecken till kommunikationsministern att arbeta vidare på förslaget. Det förhåller sig så i denna planeringsprocess att om vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattningar är det regeringen som träffar det slutliga avgörandet. Har då regeringen fått klartecken för att genomföra besparingar på 15 milj.kr. genom bl.a. indragning av denna färjeförbindelse, fattar regeringen naturligtvis ett beslut om att dra in bl.a. den här färjeförbindelsen.
Herr talman! Olle Östrand menar att det inte spelar någon roll vad länsstyrelsen säger. Får jag då läsa högt ur en artikel som Olle Östrand tillsammans med moderaten Rolf Dahlberg har skrivit: ”Gunnar Björk har med en åsnas envishet år efter år inlämnat sin motion, som han varit medveten om att riksdagen skulle avslå.” Olle Östrand ansåg att det var länsstyrelsen som skulle avgöra denna fråga. Jag tycker att Olle Östrand skall läsa igenom sina gamla insändare i Gävlepressen.
Herr talman! Man kan motionera hur mycket som helst. Men skall man motionera om utgifter bör man anvisa pengar också.

Herr talman! Vi har i flera dagar diskuterat regeringens s.k. besparingsproposition, som ju har kommit till för att klara av den kris vi har i vår ekonomi. Regeringen anger att man genom besparingspropositionen vill minska vår obalans i utrikeshandeln, komma till rätta med budgetunderskottet och skapa bättre förhållanden för framtiden. Men nu är det så att en bättre ekonomisk balans inte uppnås bara genom neddragningar, prutningar och snål medelstilldelning. Självfallet betyder ökade inkomster lika mycket som minskade utgifter. Det borde därför vara självklart att besparingarna kompletteras med att man söker öka inkomsterna, öka våra reala tillgångar. Detta borde vara självklart när det gäller industripolitiken. Regeringen tycks emellertid vara så fången i sina besparingsrutiner att besparingarna drabbar alla poster urskillningslöst. Allt skall dras ner, även sådana poster som gäller åtgärder för framtida tillväxt. Och den borgerliga riksdagsmajoriteten tycks också acceptera allt vad regeringen föreslår, även fastän den själv ibland måste inse fördärvet i vissa åtgärder. När det gäller industripolitiken bör man ställa frågan: På vad sätt kan vi snabbt öka produktionen? Hur får vi fart på industriinvesteringarna och hur ökar vi sysselsättningen? Vilka åtgärder, vilka satsningar är nödvändiga för att öka våra resurser? Men den borgerliga regeringen och den industriminister som startade sin bana med att i snabb takt ösa ut flera tiotal miljarder till i många fall ytterst tveksamma industristöd har nu endast ordet nej i sin vardagsvokabulär. Vissa uppmärksammade undantag ändrar ju inte helhetsintrycket. Naturligtvis finns det utgifter inom industripolitiken som kan ifrågasättas och prutas ned. Så har vi i utskottet varit överens om att göra en nedprutning med 2 miljoner genom avveckling av det s.k. DIS-systemet, även om vi socialdemokrater starkt vill poängtera att detta inte får innebära att informationsutbytet mellan näringsliv och samhälle försvinner, utan att vi förväntar att nya vägar skapas och att befintliga system på SCB och länsstyrelserna underhålls i väntan på detta. Vi är inom utskottet likaså överens om att 125 miljoner till de regionala utvecklingsfonderna under nuvarande ekonomiska förhållanden kan ersättas med en utökning av garantiutrymmet. Beträffande en rad åtgärder som är avsedda att presenteras i kommande budgetproposition säger vi socialdemokrater att vi får ta ställning till dessa när de presenterats och motiverats, men de borgerliga utskottsledamöterna är beredda att ge regeringen en in blanko-fullmakt när det gäller ytterligare nedprutningar, utan att så noga veta vad följderna av detta blir. De är beredda att fortsätta på samma väg nästa år osv., troligen till dess att det mesta av en genomtänkt och målinriktad näringspolitik avskaffats. Detta kan vi socialdemokrater inte medverka till. Skall de sparåtgärder inom industripolitiken som nu genomförs få någon som helst effekt, så måste de kompletteras med aktiva åtgärder, med betydande satsningar för att utveckla näringslivet, skapa nya jobb och öka våra resurser. Vi socialdemokrater lägger därför fram en lång rad förslag till aktiva åtgärder för att snabbt förbättra näringslivet och ge förutsättningar för svenska folket att arbeta sig ur krisen, inte svälta sig ur den. Flera förslag har framförts tidigare och avslagits av den borgerliga majoriteten, men de blev inte sämre för det. Vi hoppas att förnuftet till slut ändå skall segra någon gång över partitaktiken på borgerligt håll. Vi har i vår motion och våra reservationer tagit upp alla dessa förslag, och jag kommer att presentera några. Jag finner vid denna sena timme inte anledning att ta upp allesammans. Vi säger att det borde vara en självklar uppgift för en regering i en kristid som denna att söka samla nationen omkring en politik som kan accepteras och vara vettig för en expansion av våra resurser. Vi föreslår därför att regeringen tar kontakt med näringslivet, sätter sig ner och förhandlar med dess företrädare bl.a. för att söka få till stånd en större expansion vad gäller det nordiska industrisamarbetet. Vi säger också att man kan försöka undersöka den svenska industrins möjligheter att i större utsträckning köpa sina insatsvaror hemma i stället för att gå utomlands. Förra månaden framhölls det av en av våra stora industriledare att det fanns flera tusen jobb att vinna på det sättet. Detta visar också på att man bör se över tänkbara investeringsprojekt som finns hos näringslivet och fråga: Varför har dessa inte kommit till utförande? Är det på grund av brist på kapital eller är det någon annan orsak? I nära samverkan bör man här försöka få till stånd en utveckling inom industrin. Vi återkommer också med förslag till en strukturoch utvecklingsfond. Förslaget har presenterats flera gånger, och jag finner därför inte anledning att närmare redovisa det, men jag vill poängtera att det här gäller en utvecklingsfond — en fond för utveckling av det svenska näringslivet och för att ta till vara nya uppfinningar, nya projekt som förs fram och som bör leda till praktisk industriell verksamhet. Vi anser att det är mycket betydelsefullt att man i nära samverkan med forskningsinstitutionerna försöker få till stånd ny produktion och nya industrier. Vi tar också upp vårt gamla förslag om att anvisa ytterligare 1 miljard kronor till den fjärde AP-fonden för aktieköp, och samtidigt föreslår vi helt naturligt att den mera teologiskt än praktiskt betingade inskränkning som gjorts från borgerligt håll om att man inte får köpa mer än 10 96 av aktierna i ett företag bör försvinna. Det bör vara på tiden att de borgerliga kan erkänna att detta är någonting som inte har någon praktisk betydelse — det borde tvärtom gå att komma överens på den punkten, men så tycks det inte vara ännu. Redan våren 1979 beslöt riksdagen att tre s.k. samhällsägda utvecklingsbolag skulle inrättas. De skulle inriktas på områdena energi, miljövård och transportsystem. Ännu i dag har regeringen inte gjort någonting för att verkställa riksdagens beslut. Vi finner detta ytterst uppseendeväckande. Vi föreslår också att man skall inrätta två nya utöver dessa tre — som enligt vad vi starkt vill understryka nu bör komma till förverkligande. Det gäller hjälpmedel inom utbildningsområdet och medicinsk teknik. Det är ju så att den offentliga sektorn genom sin teknikupphandling kan vara mycket betydelsefull för industriproduktionen. Vi kan peka på vad det t.ex. har betytt för svensk industri, för t.ex. ASEA, att statens vattenfallsverk har varit beställare av deras turbiner. Företaget har kunnat ha referensanläggningar där. Samma sak gäller t.ex. televerket och L M Ericsson. Vi föreställer oss att man på hälsooch sjukvårdsområdet skulle kunna åstadkomma en mycket dynamisk utveckling, om staten här gick in och på samma sätt tillsammans med landstingen var upphandlare på detta område. Trepartiregeringen tillsatte år 1976 en utredning, en delegation, som avlämnade ett betänkande med namnet Vägar till ökad välfärd. Där föreslås särskilt att man bör göra stora insatser inom informationsteknik, mikroelektronik och bioteknik. Man talar också om att särskilda insatser bör göras när det gäller kemisk produktion från inhemska råvaror och materialforskning. Här har inte något väsentligt skett, och vi finner att en delegation bör inrättas för att försöka få fart på just dessa områden. Detta är projekt som i regel torde bli så stora att industrifonden inte klarar av dem. Det bör därför inrättas en särskild delegation som arbetar med detta. Industrifonden har säkerligen användning för sina pengar ändå, även om den inte rår med det här jättestora området. Samma sak gäller stöd till teknisk upphandling från privata beställare, där vi visar på att den svenska utrustningsindustrin på senare år haft mycket svårt att få några beställningar här hemma. De stora basindustrierna placerar sina order utomlands. Den svenska utrustningsindustrin får därmed inte tillfälle att skaffa sig referensanläggningar, och på det sättet slås den ut. Vi pekar på att det är nödvändigt att ändra på detta. Vi pekar sedan också på att verktygsmaskinbranschen är just en sådan bransch av utrustningsindustrin som bör gås igenom ordentligt. Vi menar att man bör studera och analysera den här industrin och se vad man kan göra för att utveckla den. Vi föreslår därför att riksdagen beslutar om bifall till en motion väckt under allmänna motionstiden, motion 391 från vpk. Vi föreslår också att man gör en särskild inventering när det gäller statliga företag. Är det fråga om att i kristid mycket snabbt skapa nya jobb, få fram ökad sysselsättning osv., borde det vara självklart att staten använder sina egna företag i första hand för dessa ändamål. Vi pekar på att det är möjligt bara om dessa statliga företag i förväg planerat sin utveckling. Vi föreslår därför att det skall upprättas en treårsplan för hur de statliga företagen skall utvecklas, kunna ta upp ny produktion osv. Och här går de borgerliga emot OSS. Men det förunderliga är att de borgerliga gör samma sak när det gäller handlingsprogram för underleverantörsföretagen, som i regel är småföretag. Där har vi flera gånger framfört motionsledes att man bör se till att samhället går in och hjälper underleverantörsföretagen, eftersom de i regel är i underläge gentemot sina beställare, som oftast tillhör storindustrin. Underleverantörsföretagen behöver få hjälp från samhället, bl.a. genom bildandet av factoringbolag och genom att man försöker stärka såväl deras ekonomiska som deras juridiska ställning gentemot storföretagen. Med detta får det räcka. Men på alla de punkter som jag räknat upp ställer sig den borgerliga utskottsmajoriteten avvisande. Förslagen i motionen avvisas med torftigaste möjliga motivering. Oftast anges som skäl för avstyrkandet att en liknande motion avslagits tidigare. Det är ett den obotfärdiges förhinder. Ibland hänvisas till att regeringen överväger åtgärder inom samma område, och ibland nöjer man sig utan egentlig motivering. Det är beklämmande. Skall Sverige komma ur sin nuvarande förlamning när det gäller ekonomi och näringspolitik, då fordras det en helt annan politik än angrepp på den offentliga sektorn och generella nedprutningar överallt i budgeten. Då fordras snabba och kraftfulla åtgärder för att ta till vara näringslivets utvecklingsmöjligheter.